Herr talman! Inför den digra dagordningen för dagens plenum tilltror jag mig knappast att inom kammaren kunna väcka upp någon levande entusiasm för sparandet eller för sparstimulerande åtgärder. Det är inte heller någon politisk innovation, som det här är fråga om, utan om en gammal bekant. Jag skall därför försöka fatta mig relativt kort. I fråga om utskottsmajoritetens allmänna synpunkter på sparandets betydelse har jag i huvudsak ingenting att att erinra. Möjligen skulle jag som ledamot av styrelsen för en större sparbank och intresserad sparbanksman starkare än utskottsmajoriteten vilja stryka under nödvändigheten av ett väsentligt ökat individuellt sparande. Det har tidigare i dag talats om det kollektiva sparandet; jag vill för min del framhålla det personliga sparandet. Ett tråkigt tecken är att ungdomens lönsparande håller på att stagnera. Ett ökat individuellt sparande är på längre sikt ett villkor för en hög ekonomisk tillväxttakt. En hög kapitalbildning är varken mer eller mindre än en tvingande nödvändighet i den förändringsprocess, som vårt näringsliv och samhället genomgår. Vi behöver sparande för den fortsatta samhälleliga infrastrukturen, för bostadsbyggandet och för den fortsatta rationaliseringen av näringslivet. Det räcker som sagt inte med ett kollektivt sparande — tyngdpunkten måste slutligen ändå vila på det individuella sparandet. Vid riksbankens jubileum i förra veckan borde enligt min mening också spararen ha blivit ihågkommen. Hans insats under de 300 åren glömdes totalt bort. Det är ett ganska tråkigt fenomen att konstatera. Det bästa sättet att ge spararen hans välförtjänta hyllning är givetvis att skapa garantier för ett fast penningvärde eller i varje fall att ge honom en kompensation för den penningvärdeförsämring, som ju i vårt land under nuvarande förhållanden tycks vara oundviklig. Positiva — sparstimulerande «åtgärder måste här ha sin stora betydelse. Realiserandet av det av lönsparkommittén aktualiserade förslaget om premiering av ett långsiktigt bostadssparande borde ha varit ett steg i rätt riktning. Man borde kunna fortsätta vidare på samma väg. Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på de tekniska uppslag, som framförts motionsvägen eller tagits upp av högerreservanterna. De innehåller förslag om förordning om bostadssparandet, förordning om utbildningssparandet, amorteringssparande för eget hem samt förslag om ändring av kommunalskattelagen innebärande en höjning av avdraget vid inkomsttaxering. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna I och II.
Herr talman! I anslutning till de två motionerna II: 790 och II: 808 skulle jag gärna vilja se ett bifall till reservation II. Inte heller jag skall göra något långt inlägg i frågan. Jag vill bara understryka en sak som ofta förbises, nämligen att oavsett om det kollektiva sparandet är bra eller dåligt, så utgör det individuella sparandet under alla förhållanden ett mycket betydelsefullt inslag i kapitalbildningen. Det är betydelsefullt inte på grund av sin storlek utan på grund av sin marginella effekt som ofta förbises. Det kan nämligen ge just det tillskott till kapitalmarknaden, som är erforderligt för att vissa projekt skall kunna genomföras. Jag tycker därför, liksom av andra i motionerna nämnda skäl, att det vore rimligt att riksdagen intog en mera välvillig ståndpunkt till de årligen åter kommande förslagen om ytterligare stimulans av det personliga sparandet. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen II.
Herr talman! Med tanke på herr talmannens goda vilja att befria oss från riksdagsarbetet instundande fredag bör man ju ha den vänligheten mot herr talmannen, att vid detta tillfälle tala mycket kort, och det skall jag göra. Jag vill bara påminna om vad utskottet säger i sin inledning i betänkandet om nödvändigheten av sparandet som sådant. Det är ju ett känt faktum att strävandena att höja standarden måste baseras på nya investeringar. Nya hjul måste komma i rörelse för att skapa den trygghet åt löntagarna i vårt samhälle, vilka vi inom vårt parti alldeles speciellt vill värna om. Det är också riktigt vad som påpekas dels i texten, dels i mycket intressanta tabeller i slutet av betänkandet, vilka visar hur sparandet har utvecklats under de senaste åren. Det finns måhända en tabell som kan inge en viss oro, nämligen den som behandlar ungdomens lönsparande. Om man går till nästa tabell och där konstaterar att det allmänna lönsparandet har ökat, så att det totala sparandet är större än tidigare, skulle man, om man inte är medveten om att vi behöver ett ännu större sparande, kunna anse sig nöjd med den utveckling som här har skett. Med majoritetens — socialdemokraternas — inställning till detta förmodar jag att man även i detta konjunkturläge är nöjd med sparandet som sådant. Vi på vår sida har en annan uppfattning, nämligen att sparandet bör öka för att vi på det sättet skall kunna säkerställa tryggheten i vårt samhälle. Reservation II, som är fogad till bevillningsutskottets betänkande, behandlar inga nya saker utan sådana som har upprepats år efter år. Fördenskull har de inte mindre tyngd utan snarare tvärtom. Medveten om den inställning som råder och den majoritet som är tillfinnandes — allra mest i denna kammare — har jag ingen anledning att orda mer om detta utan ber helt kort, herr talman, att få yrka bifall till reservation IL;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

Vi är också helt medvetna om sparandets betydelse för vårt lands ekonomi och för de enskilda medborgarnas intresse. På den punkten är vi helt överens. Vi kan dess bättre peka på en mycket god utveckling i detta avseende. Av de bilagor som finns fogade till detta betänkande framgår också klart och tydligt, att utvecklingen har varit positiv. Även om den inte gör oss helt tillfredsställda är den en bra utveckling som vi kan glädja oss åt. Denna positiva utveckling är en följd av vissa aktiviteter och arrangemang som har förekommit för att stimulera sparandet. Jag vill gärna understryka, att dessa aktiviteter och nya initiativ självklart bör hälsas med tillfredställelse också i framtiden. De vid årets riksdag föreliggande förslagen — som ju är gamla bekanta — kan vi emellertid inte helt instämma i. När det gäller exempelvis premieringen av det personliga sparandet genom skattelättnader hänvisar vi till en utredning som gjorts på detta område och som inte ansåg sig kunna tillstyrka en sådan väg i sparfrämjande syfte. Dessutom skulle ett sådant förslag om det genomfördes öppna en ny möjlighet till inkomstoch progressionsutjämning vid beskattningen, och enligt vårt förmenande är detta inte motiverat i de här sammanhangen. I stort sett samma argument gäller beträffande förslaget om rätt till avdrag för sparande på bostadskonto. Vi har där också framhållit att beskattningsreglerna för egnahemsägare redan nu är ganska generösa och att det inte finns anledning att för närvarande gå vidare på den vägen. Förslaget om sparande på utbildningskonto har mycket gemensamt med ett annat gammalt förslag om rätt till avdrag för studiekostnader. Därvidlag har vi ju tidigare mycket klart sagt ifrån att vi inte anser det vara rätta vägen att finansiera studierna. De olika förslagen om avdrag — sparavdrag, försäkringsavdrag osv. — har liksom de nyss nämnda en statsfinansiell effekt som inte är alldeles betydelselös. Vi har i betänkandet pekat på att en höjning av sparavdraget under inkomstkällan kapital från 400 till 600 kronor för ensamstående och från 800 till 1200 kronor för äkta makar skulle betyda ett skattebortfall för staten på mellan 50 och 60 miljoner och för kommunerna på cirka 35 miljoner kronor. Enligt vår mening bör man i dagens läge inte tillstyrka och besluta sådana åtgärder. Till sist kan det konstateras att dessa olika förslag också har en principiell innebörd. Ett bifall till dem skulle inte vara ägnat att hjälpa de allra sämst ställda i vårt samhälle.

Herr talman! Utskottsmajoritetens talesman gav uttryck åt den meningen att de tabeller, som finns fogade till bevillningsutskottets betänkande nr 38, skulle visa att utvecklingen på sparområdet är ganska tillfredsställande. Då vill jag ånyo peka på den bekymmersamma tendensen när det gäller ungdomens lönsparande. Man ser i bilaga 3 att antalet nytillkomna lönsparare direkt har minskat de senaste tre åren. År 1962 var ökningen 336 000, år 1967 var den 106 000. ökningen i beloppen har varit relativt blygsam. År 1958 var ökningen 26 miljoner, 1959 var den 23 miljoner, och sedan har siffrorna fortsatt att sjunka. Lägst var det 1964 med 10,4 miljoner. År 1967 var det 15 miljoner. På litet längre sikt måste man i alla fall konstatera en tillbakagång. Det är därför vi reservanter menar att det är önskvärt med ytterligare sparstimulerande medel. De kostnader de skulle åsamka statsverket skulle uppvägas många gånger om av ökade inkomster för statsverket.

Herr talman! Det är riktigt att den tabell som avser ungdomens lönsparande visar en negativ utveckling, men såvitt jag förstår kan detta mycket väl förklaras. Antalet ungdomar i högre åldrar som studerar har nämligen under senare år ökat avsevärt. Den negativa utvecklingen i fråga om ungdomens lönsparande får därför betraktas som ganska naturlig. När jag gjorde gällande att vi har en positiv utveckling av sparandet hänvisade jag till de olika bilagor som finns intagna i betänkandet. Jag påstår alltjämt, att om man ser på dessa bilagor som en helhet är de bevis för en mycket positiv utveckling av vårt spa rande. Det har tidigare framhållits att hushållssparandet är det väsentligaste. Av uppgifterna beträffande detta sparande — som också redovisas i betänkandet — framgår klart att denna form av enskilt sparande visar en mycket positiv utveckling. Jag vidhåller därför att vi i stort sett har mycket god utveckling när det gäller sparandet i vårt land.

Herr talman! Den meningsskiljaktighet som kommer till synes genom den vid detta utskottsutlåtande fogade reservationen avser, kan man säga, en skrivfråga. Den gäller det lagförslag som avser att vissa servitutsoch nyttjanderättsinteckningar vid viss tidpunkt skall upphöra att gälla om de inte dessförinnan förnyas. I en reservation av bl.a. undertecknad har framhållits att varken den i propositionen föreslagna lagtexten el ler motiveringen till denna klarlägger hur lagen i ett viktigt avseende bör tolkas och tillämpas. Det framgår inte klart när inteckningarna vid delvis förnyelse förfaller i övriga fastigheter och inte heller vilka fastigheter denna effekt avser. Jag avstår från att här närmare analysera denna oklarhet. Genom kontakt mellan departementet och utskottet har man nämligen kommit till klarhet om hur tillämpningen bör vara, och härutinnan föreligger inte någon meningsskiljaktighet. I utskottsutlåtandet har detta närmare redovisats, men i reservationen framhålles att lagtexten i detta avseende inte ger erforderlig ledning. Måhända kan den tolkas på olika sätt, men i varje fall överensstämmer den närmast till hands liggande språkliga tolkningen inte med departementets och utskottets avsikter. Vi reservanter vågar inte tro, att de tillämpande myndigheterna, inskrivningsdomarna i de olika underrätterna i landet, skall vara så uppmärksamma på utskottets skrivning att tilllämpningen genomgående blir den avsedda. Jag kan medge att den i reservationen förordade ändringen i lagtexten inte heller är så klar, att innebörden utan vidare står klar för läsaren, men den innehåller ett memento som ger anledning för vederbörande att närmare undersöka frågan. Vi reservanter har ansett att man inte bör avstå från att genom en mindre justering av Jagtexten göra vad man kan för en rätt lagtillämpning. Och även om utsikterna för bifall till reservationen i denna rent lagtekniska fråga är små, hoppas vi reservanter att reservationen ändå skall ha någon effekt för att fästa uppmärksamheten vid problemet. På grund härav ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Proposition nr 89 avser att förenkla och rationalisera arbetet hos inskrivningsorganen, bl.a. för att förbereda övergången till ADB-behandling. Departementschefen har påpekat att det vid 50 procent av inskrivningsrätterna föreligger en eftersläpning. Det är alltså angeläget att göra allt för att underlätta arbetet där. Därom är alla i utskottet överens. De två detaljmotsättningar, som här har redovisats av herr Alexanderson, har uppkommit som resultat av en motion, och såvitt jag kan förstå har väl denna motions ord fått litet för stor makt över tanken. Om man läser lydelsen av den paragraf det rör sig om finns det enligt mutskottsmajoritetens uppfattning inte någonting som för tanken till en sådan tolkning som motionärerna är rädda för. Denna debatt och även det förtydligande och den tolkning som utskottet gjort i sin skrivning gör att det bör finnas ytterligare skäl att anta, att någon sådan misstolkning som reservanterna befarar inte skall behöva ske. Jag vill därför bara helt kort yrka bifall till utskottets hemställan. velse till Kungl. Maj:t begära igångsättande av en upplysningskampanj riktad till arbetsgivare och fackföreningsledare samt till de frivilliga föreningarna om de straffades problem.

Herr talman! Frågan om de straffades problem har vid många tillfällen varit föremål för riksdagens behandling och intresse. Vi behandlade motioner i detta ärende förra året, och i år har motionärerna återkommit med krav på en utökad kampanj med syfte att uppmuntra frivilliginsatser från enskilda människor för att bereda den som har genomgått rehabilitering ett normalt återinträde i arbetslivet. Vi måste väl säga att erfarenheterna har visat att den kampanj, som statsmakterna bedrivit för dessa människor bland arbetskamrater och arbetsgivare, inte har förklingat ohörd utan förbättrat miljön för de förut straffade människorna på deras arbetsplatser. Givetvis har man upplevt fall då de har misslyckats i sitt arbete. Men det är inte alldeles säkert att det beror på att de varit straffade. Det kan kanske snarare bero på att den miljö, där de tvingas uppehålla sig då de inte är på arbetsplatsen, inte passar eller icke är sådan att den leder till någon hjälp.

Även om de på arbetsplatsen bland arbetskamraterna möter förståelse, så kan de kanske i grannskapet där de bor tvärtom möta misstro, menande blickar osv. vilket gör att de får oerhörda kontaktsvårigheter.

Vi får inte kasta yxan i sjön och mena att situationen är hopplös, därför att en del misslyckas. Låt oss i stället öka aktiviteten och försöka att utforma miljön för dem så att den påverkar dem i positiv riktning. Vi är ju rätt lyhörda för miljöfrågor i vår tid, och detta är en sektor av miljön som sannerligen inte har någon liten betydelse. De synpunkter som riksdagen under förra året givit till känna har ännu inte givit märkbara resultat, delvis beroende på att kriminalvårdsstyrelsen inte erhållit resurser för att förverkliga de önskemål om informationsverksamhet som då framfördes. Inte heller har cirkulären från 1960 och 1963 angående Jag ber således, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I de motioner, som behandlas i föreliggande utskottsutlåtande, hemställes att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t begära igångsättande av en upplysningskampanj riktad till arbetsgivare och fackföreningsledare samt till de frivilliga föreningarna om de straffades problem. Det framhålles vidare i motionen, att kampanjen bör syfta till att uppmuntra frivilliga insatser från enskilda människor och till att bereda den som genomgått rehabilitering ett normalt återinträde i arbetslivet. Förvisso är motionärerna ute i ett angeläget ärende. Utskottet har under behandlingen låtit inhämta yttrande över motionerna från kriminalvårdsstyrelsen som har ansvaret för denna verksamhet här i landet. Styrelsen har i sitt yttrande över motionerna bl.a. pekat på att staten i Sverige i motsats till vad som är fallet i andra länder har tagit på sig hela det organisatoriska ansvaret för frivården — som inom parentes sagt är den dominerande delen av kriminalvården. Vidare framhålles att utomordentliga frivilliga insatser redan nu görs även i Sverige vid sidan av den statliga verksamheten. Kriminalvårdsstyrelsen har vidare uttalat den uppfattningen, att den bästa vägen att nå motionärernas syften är att väsentligt förstärka kriminalvårdens egna organisatoriska resurser. Den avstyrker också motionerna. Till detta kan läggas att en tillfällig aktivitet av det slag som motionärerna föreslagit, nämligen en kampanj, enligt utskottets mening skulle ha en begrän sad och mycket kortvarig verkan. För att underlätta övergången från sluten vård till frivård krävs ett kontinuerligt arbete på betydligt längre sikt. För att lyckas i en sådan övergång krävs här samarbete mellan kriminalvårdsstyrelsen och en mängd andra myndigheter och organisationer i landet, självfallet främst arbetsmarknadsverket. Det är också numera vanligt att det råder ett mycket intimt samarbete mellan dessa två organ. För att animera företag och enskilda att engagera sig i frivården krävs det ofta ett mycket tålmodigt och långvarigt arbete med personliga kontakter. Det krävs omfattande upplysning både om de positiva och om de negativa sidorna av ett engagemang för att det inte skall vålla besvikelser och negativa attityder hos de frivilliga krafter som anmäler sig. Utskottet har inte kunnat enas i sitt utlåtande över motionerna, utan här föreligger en reservation som herr Eric Gustaf Peterson har talat för. Men jag vill för kammarens ledamöter påpeka, att även reservanterna ansluter sig i princip = till kriminalvårdsstyrelsens uppfattning att det här är fråga om en verksamhet som bör skötas av kriminalvårdsstyrelsen. Det säges dock i reservationen, att erforderliga resurser bör ställas till förfogande för sådan informationsverksamhet. Vi hade kanske kunnat även inom utskottets majoritet vara överens med reservanterna om detta, men då hamnar vi i den situationen att det blir en anslagsfråga. Utskottsmajoriteten anser sig då förhindrad att göra en sådan beställning i detta sammanhang. Vi är övertygade om att kriminalvårdsstyrelsen inte kommer att förtröttas i sina ansträngningar att få ökade resurser för informationsverksamhet. Det finns säkerligen anledning att återkomma med behandlingen av detta ärende i samband med prövningen av kriminalvårdsstyrelsens anslagsframställningar, då motionärerna är välkom na med motioner som jag för min del kommer att välvilligt pröva när det gäller att ställa ökade resurser till kriminalvårdsstyrelsens förfogande. Nu framhärdar reservanterna och vill påtvinga kriminalvårdsstyrelsen en form för denna upplysningsverksamhet, som styrelsen inte har kunnat acceptera. även därvidlag är väl herr Peterson och jag på olika linjer. Ökad aktivitet, som herr Peterson efterlyste, är lovvärd och skall på alla sätt underlättas, men den kräver ökade insatser från kriminalvårdens sida, och detta i sin tur kräver mer pengar. I detta läge, herr talman, har utskottsmajoriteten icke kunnat biträda motionärernas yrkande utan föreslår att det icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Såsom herr Hedlund har påpekat, torde det inte vara mycket som skiljer mellan utskottet och reservanterna. Men reservanterna har ju faktiskt kriminalvårdsstyrelsen på sin sida, ty det framgår klart och tydligt av styrelsens remissyttrande att man där icke är belåten med vad man nu förmår göra utan önskar göra mer. Det påpekas — det har herr Hedlund också talat om — att det saknas resurser. Det är klart att om riksdagen följer reservationen och beslutar om en upplysningskampanj, så måste resurser härtill på något sätt skaffas fram. Det är väl inte heller så, att motionärer och reservanter bara menar att man skall ordna en tillfällig kampanj. Man brukar ju börja med en drive och sedan kontinuerligt fullfölja den. Det är givetvis detta kontinuerliga arbete som här kommer att bli fruktbärande och ge resultat. Men det måste markeras ordentligt med en god början. Jag vidhåller alltså mitt yrkande.

Herr talman! Utskottets utlåtande är kortfattat och enigheten fullständig om lämpligheten av att godkänna 1968 års kaffeavtal. Jag delar också den åsikten men vill likväl göra en kommentar, då det i vissa fall verkar som om man här i Sverige hade överdrivna föreställ ningar om den positiva effekten av sådana avtal. Vid studium av proposition nr 116 och remissvaren får man klart för sig att bilden är utomordentligt komplicerad. Det gamla avtalet som gällt sedan 1963 har inte lyckats fastställa något program för produktionsbegränsning, och den förutsedda kaffefonden har inte trätt i funktion. I det nya avtalet finns bestämmelser om produktionsbegränsning och om en diversifieringsfond. Det senare kommer i praktiken att verka så att en avgift av fem öre per kilo kaffe kommer att tillföras den fond som skall stimulera till andra odlingar än kaffe. Det är i och för sig bra och riktigt, men frågan är hur lång tid som behövs för att komma till rätta med överskottet. Detta överskott är i dag av den storleken att det motsvarar en dryg årsförbrukning, och bördan. av överskottet är utomordentligt ojämnt fördelad, eftersom huvudparten kommer på Brasilien som har ett överskott motsvarande drygt tre årsskördar. Hittills har den naturliga femårscykeln — alltså den tid som behövs för att en nyplanterad kaffebuske skall börja bära frukt — verkat så att i tider med goda kaffepriser har nyodlingarna ökat, och tillskottet i produktionen har mognat fem år senare med ty. åtföljande prispressande effekt. I stort kan man säga att det ' gamla avtalet varit till fördel för de afrikanska producenterna på Latinamerikas bekostnad och att föga har uträttats för att komma till en långsiktig lösning av problemet med överskott. Sammanhållningen bland de producerande länderna är mycket dålig. Alla tänkbara knep har använts för att kringgå avtalet för en tillfällig favör åt det egna landet. En hög svensk tjänsteman uttryckte detta så här: »Trots allt har kaffeavtalet inte fungerat så dåligt.» En viss stabilitet i priserna har inträtt och producentländerna har sannolikt fått in mer valuta än om inget avtal funnits. Hu vudproblemets lösning har man emellertid skjutit på framtiden, och det råder nu en varm förhoppning att det nya avtalet bättre skall kunna fylla den uppgiften. Därmed är jag inne på den enkla slutsats som jag skulle vilja dra av de hittillsvarande erfarenheterna av råvaruavtal inom livsmedelssektorn. Varje avtal måste vara så utformat att det snarast möjligt bringar ur världen det huvudproblem som låg bakom dess tillkomst, nämligen överskottsproduktionen. Avtalet bör verka så att det praktiskt taget avvecklar sig självt inom rimlig tid. Om så inte är fallet uppstår en tendens till ytterligare produktionsökning i stället för tvärtom, och nya svårigheter samt risk för totalt sammanbrott blir följden. Tillkomsten av nya råvaruavtal, om vilket det också talas i utskottets utlåtande, blir av naturliga ekonomiska skäl beroende av marknadsläget för ifrågavarande råvara. För några år sedan rådde en akut kris för kakaoproduktionen. Då restes krav på ett råvaruavtal. Nu är läget ett helt annat med för odlarna tillfredsställande priser. Att i det läget uppnå enighet mellan producenterna å ena sidan och den förbrukande industrin å den andra torde vara ganska svårt. Det finns i dag och så långt vi kan överblicka marknadsläget — något år framåt — inte något verkligt behov av ett avtal, och då kommer det med all sannolikhet inte heller till stånd. Priserna har under en ganska lång tid legat så pass högt att prisdämpande utförsäljningar från buffertlager skulle ha skett, därest avtalet — såsom det preliminärt skisserats — hade varit i kraft och man hade hunnit bygga upp ett sådant buffertlager. Vi är just nu inne i den tänkta övre delen av jämviktszonen, och först med en Pprissänkning på 15—20 procent skulle vi komma ned till ett prisläge där stödköp kunde vara aktuella. Några skäl till brådska föreligger alltså i och för sig inte i dag, men det är bra att ett vettigt grundförslag finns utarbetat, därest man inom något år kommer i det läget att ett avtal skulle behöva forceras fram. Herr talman! Jag har velat göra dessa reflexioner kring ämnet råvaruavtal, därför att jag i praktiken sett svårigheterna med sådana avtal när det gäller att långsiktigt lösa en bristande balans mellan tillgång och efterfrågan på en viss vara. När vi från svensk sida stöder avtal bör vi enligt min mening hela tiden ha den långsiktiga aspekten väl i minnet. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! I det här ärendet avlämnade jag i januari en motion med yrkande för det första att staten skulle till räntegaranti åt varvsindustrin för nästa budgetår anvisa 30 miljoner kronor och för det andra att nuvarande garantiram för lånegarantin till varven skulle höjas från 900 miljoner kronor till 1500 miljoner kronor, dvs. med 600 miljoner kronor. Utskottet tycks på Kungl. Maj:ts förslag ha stannat för ett 50 miljoner kronor högre belopp än mitt förslag eller 650 miljoner kronor. Man får då ta för givet att utskottet menar 650 miljoner kronor utöver de 900 miljoner kronor som redan är medgivna och i det närmaste utestående. Utskottets skrivning är emellertid inte tydlig. Min motion presenteras som om jag har föreslagit 1500 miljoner kronor när jag i själva verket har föreslagit 600 miljoner kronor. Vad har utskottet förordat? Är det 650 miljoner kronor eller 1550 miljoner kronor i sammanlagt högsta belopp? Mån skulle kunna begära att utskottet uttrycker sig tydligt och korrekt redovisar ståndpunkter och skillnader. Detta om det formella. Vad så angår det reella tycker jag för min del att jag har räknat ganska rätt när det gäller mina 600 miljoner kronor. Kanske har jag till och med hjälpt Kungl. Maj:t att hitta den lämpliga ökningen av lånegarantisumman. Jag är emellertid nöjd med resultatet i vad avser lånegarantierna. Utskottet har däremot inte velat gå med på mitt yrkande angående räntegaranti för närvarande. Utskottet tror eller hoppas — eller bådadera — att en överenskommelse skall nås om avveckling eller begränsning av subventionsåtgärderna på fartygsfinansieringens område. Jag hoppas det för min del också men vågar knappast tro det. Sådana internationella företeelser för svinner vanligen inte i brådrasket. Jag räknar därför alltjämt med att vi får ta upp frågan på nytt. För dagen har jag emellertid inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 118 behandlas Kungl. Maj:ts framställning om ett anslag på 52 miljoner kronor nästa budgetår till uppförande av kontorsbyggnader i kvarteret Garnisonen på det sätt som har föreslagits i propositionen, också med nr 118. Detta innebär att i kvarteret skulle uppföras en förvaltningsbyggnad som kommer att bli 300 meter lång och 24 meter hög samt rymma arbetsplatser för 2 800 anställda. Byggnaden blir därmed uppenbarligen landets största kontorshus, och den totala kostnaden beräknas till cirka 170 miljoner kronor.

Finansministern har i propositionen framhållit angelägenheten av att man i ökad utsträckning prövar möjligheterna att lokalisera statlig verksamhet utanför stockholmsregionen. Vi vill med reservation 1 understryka det yttrandet, men vi anser också att riksdagen konkret bör uttala sig för att man verkligen tar upp utredningens förslag till prövning och undersöker vilka praktiska möjligheter det finns att genomföra utredningens förslag helt eller delar därav. Vi önskar att en arbetsgrupp skall tillsättas för att göra den översynen. Det har inte hänt någonting sedan utredningen avlämnades 1963. I ett par, tre omgångar har finansministern här i kammaren svarat på interpellationer och frågor och därvid framhållit angelägenheten av att någonting sker på detta område. Emellertid har det inte i något fall blivit en utflyttning i enlighet med utredningens förslag. Försvarets fabriksverk flyttade som bekant tidigare till Eskilstuna, och erfarenheterna av den utflyttningen har ju visat sig vara goda. De främsta motiven mot en fortsatt utflyttning av statlig verksamhet har ju varit dels de ekonomiska och dels de personella konsekvenserna. även om en utflyttning givetvis är en ingripande åt gärd, som vid flyttningstillfället medför både utgifter och besvär, anser vi att utflyttningen på längre sikt i alla fall är lönsam. Vi tror också att personalproblemet numera kan lösas lättare än som var möjligt i mitten på 1960-talet, när personalbristen var mycket stor även i de områden dit utflyttningar kan tänkas ske. Uttalandet att man skall lösa dessa problem från fall till fall leder enligt vår mening till ingenting — man måste försöka ta upp frågorna i deras helhet och bestämma var man skall börja. Annars föreligger risk att vi står inför samma situation som vi befinner oss i i dag, nämligen att ett förslag presenteras oss där det inte finns något alternativ; det finns inget annat att göra än att besluta om denna utbyggnad. Vi anser att olika alternativ måste presenteras när det gäller frågor av detta slag och att förändringarna i tid planeras. Flertalet är säkerligen eniga om att det är nödvändigt att finna en lösning på de problem som hopar sig vid en alltför stark koncentration. Planeringen framöver måste ta sikte på en total planering, vid vilken hänsyn tas till de verkningar som en förändring åstadkommer inte bara för det ena området utan för båda områdena. Vid planeringen för stockholmsområdet måste beaktas också landsortens intressen. Jag tror att det är till gagn för båda parter. Staten bör gå före med gott exempel. När det gäller den koncentration som nu är i fråga borde staten ha kunnat pröva också en annan lösning. Kritik har riktats mot det konkreta förslaget att bygga ett kontorshus i kvarteret Garnisonen ur flera synpunkter, framför allt ur miljösynpunkt, trafikoch bostadsplaneringssynpunkt. I en år 1962 antagen zonplan för Stockholms innerstad har bestämts att malmarna, innefattande <stenstaden utanför cityområdet, liksom hittills väsentligen bör förbehållas för bostadsändamål. Man är alltså nu i färd med att gå ifrån den riktlinje som har ut talats i denna zonplan, när man nu Övergår till att kontorisera ifrågavarande del av Stockholms innerstad. Stockholms stads myndigheter har under viss vånda och under motstånd givit sin anslutning till förändringarna i stadsplanen. Detta framgår t.ex. av att byggnadsnämnden vid sin behandling av förslaget har anfört följande: »I anslutning till nämndens beslut om godkännande i princip av stadsplaneförslaget för del av kv.

Vi vill därför inte tillstyrka den föreliggande framställningen utan anser att nya förslag bör presenteras. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till de båda reservationerna till utskottets utlåtande.

Herr talman! Till detta ärende som gäller uppförandet av en förvaltningsbyggnad i kvarteret Garnisonen har fogats två reservationer. När det gäller reservation 1 vill reservanterna att en arbetsgrupp inom Kungl. Maj:ts kansli skall undersöka möjligheterna att förlägga statliga ämbetsverk och annan statlig verksamhet till orter utanför stockholmsregionen, och jag kan härvidlag instämma i vad herr Johan Olsson har anfört. I reservation 2 har reservanterna yrkat avslag på Kungl. Maj:ts förslag om uppförande av en förvaltningsbyggnad i kvarteret Garnisonen. Det råder inga delade meningar om angelägenheten av att den statliga verksamhetens lokalfrågor får en tillfredsställande lösning och reservanterna är ense med departementschefen om det önskvärda i att lokalbehovet i större utsträckning än för närvarande kan täckas genom lokaler i statens egna fastigheter. Men reservanterna anser det inte lämpligt att spränga in en förvaltningsbyggnad med lokaler för 2 800 anställda och med de dimensioner, som herr Johan Olsson nyss har talat om, i ett område som främst borde vara förbehållet för bostäder. Herr Olsson har citerat utdrag ur den zonplan, som antogs redan 1962 av Stockholms stad. Herr talman! Detta anfördes innan projekteringen av kvarteret Garnisonen för statlig förvaltningsbyggnad var påbörjad. Även om man anser att en sådan plan inte är direkt bindande, ger den under alla omständigheter uttryck för önskemål om hur bebyggelsen skall utformas. Det är också sant att byggnadsnämnden i Stockholm förra året godkände stadsplanen för berörda område, men det torde väl närmast bero på att staden inte kan motsätta sig statens byggnadsplaner. Herr Johan Olsson har också citerat byggnadsnämndens betänkligheter, och jag har ingen anledning att här upprepa dem. Det finns även andra skäl som talar mot den här föreslagna kontorsbyggnaden. Ur miljösynpunkt måste det anses olämpligt att i ett utpräglat bostadsområde placera ett kontorshus av den storleksordning det här är fråga om. En kontorsbyggnad av denna omfattning kommer även att medföra en mycket stark trafik, inte endast av dem som skall arbeta där utan också genom det stora antal besökande som blir en 1ogisk konsekvens av den anhopning av statliga myndigheter det är avsikten att lokalisera hit. Detta innebär att kvarteren runt byggnaden kommer att belastas med en trafik för vilken de inte är dimensionerade, och det medför alltså en ytterligare påspädning av Stockholms redan besvärande trafikproblem. I utskottet citerades uttalanden från tjänstemannaorganisationer, som med tillfredsställelse hälsar möjligheten att komma in i bättre lokaliteter. Dessa tjänstemän har min fulla förståelse eftersom regeringen här, liksom på många andra områden, inte har planerat i tid för det aktuella och växande behovet. Men om dessa tjänstemän hade fått tillfälle att uttala sig om alternativa lösningar av lokalproblemet, är jag inte lika säker på att Garnisonen-projektet hade hälsats med samma entusiasm. Vi anser därför att man snarast möjligt bör pröva alternativa förslag för att inom av staten ägda fastigheter — befintliga eller nyuppförda — tillgodose lokalbehoven för den statliga verksamhet som av olika skäl anses böra vara lokaliserad till stockholmsområdet. I motionerna I: 961 och II: 1217 har pekats på möjligheten att pröva andra vägar än den föreslagna för att tillgodose statliga myndigheters behov av kontorslokaler. Vi har hänvisat till televerkets flyttning till Farsta och Vattenfalls till Råcksta, två goda exempel på framsynt förläggning av statliga verk, vilken medfört att dessa förläggningsplatser har fått ett gott underlag för sin utveckling. Vi har i detta sammanhang ifrågasatt om man inte närmare borde undersöka förutsättningarna för en förflyttning av det planerade kontorshuset till Järvafältet. Denna tanke borde vara värd beaktande. Man skulle samtidigt skapa ett underlag för den bebyggelse som där planeras. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2 vid statsutskottets utlåtande nr 118.

Herr talman! Staten är en mycket stor markägare i Stockholms stad. Staten äger ungefär 15 procent av all mark här och är följaktligen inte bara stor utan också mycket mäktig. I själva verket är staten en mäktigare markägare, oavsett markägandets storlek, än någon annan fastighetsägare. Den vanlige, private fastighetsägaren som vill bygga på sin mark behöver byggnadstillstånd. Staten behöver bara anmäla sin avsikt. Det är också staten som är den högste vårdaren av stadsplaneväsendet här i landet genom byggnadsstyrelsen och länsstyrelserna. Visserligen talar man om ett kommunalt planmonopol, som gäller med all styrka gentemot enskilda byggare, men det är tämligen urholkat när det är fråga om staten. Kommunerna får snällt förhandla med statsverket för att i bästa fall kunna uppnå att staten något litet rättar sig efter de planer och önskemål som man har på kommunernas sida. Här har redan berörts det famösa byggnadsnämndsprotokollet från Stockholms stad, där byggnadsnämnden å ena sidan beslutar att godkänna en stadsplan för kvarteret Garnisonen, sådan som staten nu har velat ha den, och å andra sidan samfällt och enhälligt uttalar sina stora betänkligheter mot det beslut man har fattat. Vad är det väl annat än en brasklapp som man har stuckit till sitt beslut för att tala om att härtill har vi varit nödda och tvungna. Jag förstår verkligen dem som har kommit med brasklappen. Må det tilllåtas mig som i 20 år bott i den stadsdel som staten våldtagit med sina kontorsbyggnader, med FOA, med radiohuset och med alla de andra byggnader som man uppfört på Gärdet, att säga att här är en befolkning som faktiskt protesterar mot det sätt på vilket staten utnyttjar sina markområden på Östermalm. Jag har här framför mig den utredning som heter »Huvudstaden» och där man redovisar ett förhållandevis stort rumsbehov under tidsperioden 1964— 1973. Man talar om att det för statens verksamhet behövs ungefär 6 000 rumsenheter under denna tid, och så säger man att det finns utrymme för detta på Östermalm. Javisst! Vi kan bebygga Ladugårdsgärde, och jag förmodar att då får vi högermän socialdemokraterna med css när det gäller att göra Hakberget till ett litet minnesreservat för de demonstrationer som hållits där. 100 kvadratmeter eller något i den stilen kan vi väl få. Herr talman! Det har sagts mycket om den miljöförstöring som riktar sig mot Östermalm. Man har präglat uttrycket »kriget mot Östermalm», och då inkluderar man i detta uttryck en del kommunala händelser på trafikområdet. Men det allvarligaste ingrepp som man för närvarande utsätter denna stadsdel för är planeringen av denna kontorsbyggnad som tillför stadsdelen så många nya arbetstagare som skall åka till och från. Vi som bor där — herr Hernelius och jag som har våra vägar precis på de trafikleder som folk måste använda sig av — kan tala om att det finns tider på dygnet när det tar oss en timme eller mer att komma från Djurgårdsbron och hit till riksdagshuset. Lägg därtill att det skall komma ytterligare 2800 arbetstagare, att det kommer att bli ett trafikbehov på i runt tal 1 000 bilar till som skall fram och tillbaka på dessa sträckor, så kan kammarens ledamöter själva sätta sig in i hur det kommer att bli på detta trafiknät som inte är dimensionerat för kontorsverksamhet av denna omfattning.

Herr talman! Jag instämmer i det redan gjorde yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! Bakgrunden till den aktuella situationen med det förslag till kontorsbyggnad på Östermalm som nu föreligger är att staten har ett mycket stort behov av kontorslokaler i Stockholm. För närvarande disponerar statsverket 13500 kontorsrum inom stockholmsområdet. Därav finns endast 7 400 i av staten ägda fastigheter medan återstoden, drygt 6 000 rum, utgöres av förhyrda lokaler. Under den senaste tioårsperioden har den del av lokalbehovet som täckts genom förhyrning ökat från 23 procent år 1957 till drygt 45 procent för närvarande. Till detta skall man sedan lägga det behov — som senast herr Lidgard talade om — som staten har de närmaste åren framöver, och det är avsevärt. Mot denna bakgrund är det närmast, höll jag på att säga, uppseendeväckande att oppositionen på detta stadium i ärendets behandling kommer med avslagsyrkande.

Man kan naturligtvis som jag sade diskutera vad som är riktigt och inte riktigt när det gäller lokalisering till huvudstaden. Departementschefen har ju för sin del understrukit att det är angeläget att möjligheterna att utanför stockholmsområdet lokalisera statlig verksamhet i ökad utsträckning prövas, och det har utskottet i allt väsentligt biträtt. För att något nyansera min rent personliga inställning i denna fråga vill jag säga att jag, även om jag har varit med om att skriva under utskottets ställningstagande, är synnerligen tveksam till en utflyttning av den statliga administrationen från huvudstaden. Bakgrunden och motivet är att jag anser att huvudstaden skall vara det administrativa centrum där allt strålar samman. Jag tror också att det ur servicesynpunkt är betydelsefullt att det är på detta sätt, ty den statliga administrationen arbetar ju inte i ett lufttomt rum. Den har kontakter ut över hela riket, och varje dag kommer många människor till dessa ämbetsverk i Stockholm därför att de har ärenden att uträtta. Jag tror att det är väsentligt inte minst för kommunalmännen ute i landet att man har administrationen samlad på ett ställe. Dessutom skall man inte bortse från att om man har en organisation samlad något så när på ett ställe, måste det ur rent förvaltningsorganisatorisk och förvaltningsekonomisk synpunkt utan tvekan vara det riktiga. Detta om den statliga administrationen. När det gäller exempelvis att lokalisera industrin till stockholmsområdet är jag mera tveksam. Man kan nog med fördel lokalisera ut den i landet utan att det orsakar några större olägenheter. Att Arenco har flyttat sin verksamhet i Vällingby, som har omkring 250 anställda, till Kalmar är ett synnerligen föredömligt exempel som borde följas av flera. Men det är på något sätt så att man samlas i Stockholm. Inte bara den statliga förvaltningen utan nästan hela det svenska organisationslivet har ju sina centraler förlagda hit. Centerpartiet — som ju är särskilt aggressivt i lokaliseringsfrågor — skulle kanske kunna ge ett värdefullt och föredömligt exempel på lokalisering bort från Stockholm. Det skulle kunna ske genom att medverka till att exempelvis jordbrukets organisationer flyttade ut i landet. Dessa organisationer har ju som vi vet i stället etablerat sig mitt inne i Stockholms centrum. Den bakgrunden kan inte ge någon verklig tyngd åt centerpartiets argumentation i denna fråga. Lokalisering till förorterna har ju staten — som herr Ottosson nyss erinrat om — praktiserat, bl.a. genom att placera Vattenfalls kontorsbyggnad i Råcksta. Det är väl inte omöjligt att en sådan byggnation — med tanke på statens stora behov av kontorslokaler de närmaste åren — kan komma att upprepas. Men det finns inte något sakligt underlag för att begära att den nu aktuella byggnationen skall omlokaliseras. Den har, om man tar hänsyn till den stadsplanediskussion som förts, varit under förberedelse i minst ett årtionde. Det förvånar mig att så sansade och kloka karlar som herrar Nyman och Ottosson har gått med på de yrkanden som här har ställts. Man får räkna med att ett bifall till reservationsförslaget skulle innebära att frågan förskjuts in i en oviss framtid. Detta skulle vara helt oförsvarligt med tanke på statens lokalsituation. Den innebär ju — som jag nyss erinrade om — att man hyr nästan hälften av nuvarande lokaler. Dessa är dessutom placerade runt hela staden och inryms i många fall i säkerligen mycket dåliga kontorslokaler, vilket innebär att förvaltningen blir onödigt tung och dyr samt arbetet och arbetsmiljön för de anställda otrivsamma. Att de anställda med stora förväntningar emotser den aktuella byggnationen visar en artikel i Statstjänstemannen, ett organ för Statstjänstemannaförbundet, som är det näst största förbundet inom TCO. Där skriver man att statstjänstemännen kommer att hurra den dag som den här byggnationen kommer i gång. I miljöfrågan vill jag börja med att citera vad planeringsdirektör Åke Smith i byggnadsstyrelsen har skrivit i en artikel i en av Stockholms morgontidningar den 16 maj. Artikeln är ett svar på en tidigare artikel i denna fråga av direktör Sten Källenius i Byggnadsentreprenörföreningen, Jag skall göra ett par axplock ur direktör Smiths artikel: »Artikeln återger i sammandrag direktör Källenius inledningsanförande vid en diskussion om projektet anordnad av Stockholms byggnadsförening den 27 mars. I andra anföranden lämnades en saklig redogörelse för byggnadsföretaget och dess bakgrund, och det ligger i sakens natur att ett referat av diskussionen hade gett en helt annan och mera nyanserad bild av situationen än som kan utläsas av artikeln. Bl.

Följande avsnitt kan kanske ge kammarens ledamöter anledning till en viss begrundan. » Staten har hittills byggt i mycket blygsam utsträckning för att tillgodose sitt behov av förvaltningslokaler i Stockholm. Däremot har staten varit och är en stor kund på hyresmarknaden. Flera kontorskomplex har säkert tillkommit genom spekulation på detta kända förhållande. — Kvarteret = Garnisonen byggs som ett bland flera projekt i syfte att ge en rationell och ekonomisk lokalförsörjning.» Artikeln slutar med följande: »Hänsynslöst statligt attentat? Nej. Stockholms stad är helt visst ensam herre i kommunen Stockholm. De förhandlingar som förs mellan staden och staten är reella förhandlingar utan citationstecken. Det behöver inte någon hysa tvivel om. Avtalen med tillhörande motiveringar är offentliga. De lär vara vittnesbörd nog.» Som framgår av denna artikel har Stockholms stad godkänt stadsplanen, och sakkunskapen har, bl.a. på det nyss omtalade mötet, erkänt att byggnaden går väl in i stadsbilden och att den fint kunnat anpassas till Östermalms-miljön. Har de ansvariga instanserna godkänt projektet, kan väl inte staten som byggherre ha anledning att backa ur, när man har så tungt vägande skäl för en byggnation som den prekära lokalsituationen för statsförvaltningen i Stockholm utgör. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till statsutskottets förslag.

Herr talman! Utskottets ärade talesman anklagar oss reservanter för att komma för sent. Jag skulle bara vilja fråga vännen Bertil Petersson: När hade vi i riksdagen tidigare tillfälle att ta del av denna fråga? Vi hade det visserligen för några månader sedan i samband med diskussionen om riksdagshusplaneringen, men då var väl redan kvarteret Garnisonen färdigprojekterat. Detta har väl varit en affär mellan Kungl. Maj:t och byggnadsstyrelsen, och riksdagen har inte haft tillfälle att säga sin mening. Herr Bertil Petersson och jag är ju överens om behovet av kontorslokaler. Detta behov har framhållits i vår motion, där vi förklarat oss vara beredda att öka det statliga innehavet av egna kontorslokaler. Att procentandelen för hyrda lokaler har ökat från 23 till 45 procent under en viss tid kan man i alla fall inte beskylla reservanterna och oppositionen för. Det måste, som jag tidigare sagt, bero på dålig planering av regeringen, som inte har sett till att det har funnits lokaliteter till de ämbetsverk som inrättas med jämna mellanrum. Herr Bertil Petersson citerade ur den artikel i Statstjänstemannen som jag hade citerat ur dessförinnan. Om man nu tänker hurra över Garnisonen, kanske det blir trefaldigt, men om man finge en ännu bättre lösning skulle det finnas anledning att hurra fyrfaldigt, och det skulle vi väl i och för sig inte ha någonting emot. Man har nämligen inte haft något alternativ och det är det alternativet vi vill erbjuda. Herr Bertil Petersson säger vidare att om vi nu skulle kasta omkull detta förslag, skulle vi hamna i en oviss framtidssituation och att detta vore oförsvarligt. Jag tror inte att framtiden är så oviss. Man kan på relativt kort tid få fram ett alternativ och kanske på så sätt nå en vettig lösning. Man kan heller inte uttala sig om kostnadsfrågan och huruvida ett avbrytande av Garnisonenprojektet i och för sig skulle medföra en fördyring för staten. För den investeringskostnad det här är fråga om, 170 miljoner kronor, är det mycket möjligt att vi kan bygga kontor med plats för mer än 2800 personer. Det kanske t.o.m. kan göras billigare, vilket beror på var förläggningen kommer att ske. Därför tror jag det är mycket svårt både för herr Petersson och för mig att i dag tala om vilket projekt som blir dyrast.

Herr talman! Herr Bertil Petersson var för sin' del intresserad av tanken på en utflyttning av viss statlig verksamhet, t.ex. industriell sådan, men inte gärna av någon del av den statliga administrationen. Om herr Petersson alltså med kraft kunde medverka till att regeringen toge initiativ till utflyttning av statlig industriell verksamhet, skulle vi därmed få både lokaler och utrymme i övrigt för den statliga administrationen och skulle inte behöva bygga Sveriges största kontorshus mitt uppe i ett, som Stockholms stad har sagt, lämpligt bostadsområde. Vi är på det klara med att statsförvaltningen kan ha problem på grund av brist på lokaler, inte minst därför att lokalerna är spridda över stora delar av Stockholm. Vi tror att statsförvaltningens administration skulle kunna ordnas bättre om vissa avsnitt av densamma som hör ihop vore förlagd till orter utanför stockholmsområdet. En sådan lösning vore bättre än den nuvarande spridningen över Stockholms stad. Jag tror att kontakten då många gånger skulle bli bättre än den kontakt som nu kan upprätthållas inom den i trafikhänseende tröga storstaden. Det är ingen ny företeelse att statsförvaltningen har lokalproblem. Man borde i tid ha insett vart utvecklingen skulle gå och planerat därefter. Vi anser att planeringen skötts dåligt och vi tycker att vi i dag blir ställda inför fullbordat faktum, när vi måste besluta om detta stora kontorshus i ett bostadsområde. Vi skulle haft alternativa möjligheter att se på. Sedan kommer det gamla vanliga argumentet in i resonemanget, nämligen att centern själv inte har medverkat till att jordbruket flyttat ut sina centrala förvaltningar från Stockholm utan tvärtom medverkat till att de blivit förlagda dit. Till det vill jag anföra att centerpartiet inte har medverkat till denna koncentration av viss del av jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse i Stockholm. Jag anser för min del tvärtom att den i vissa stycken varit felaktig. Det är emellertid en mycket liten del av jordbrukets administration som har koncentrerats hit. Om staten går före med gott exempel vad det gäller utflyttning tror jag att både jordbrukets organisationer och många industriella företag skulle ta under omprövning frågan om att flytta ut en del av sin administration till områden utanför Stockholm och därmed bidra till en bättre miljö inom stockholmsområdet och ett bättre underlag för de orter som finge del av den utflyttade verksamheten.

Herr Ottosson talade här om planeringen och att man har kommit in i bilden för sent. Jag vill med anledning härav erinra samtliga talare om att staten i detta sammanhang är byggherren — alltså den som söker att få bygga. När det gäller kritiken av stadsplanen reagerar jag faktiskt som kommunalman därför att genom planmonopolet är det i första hand en kommunens angelägenhet. Såsom vi hörde av den nyss citerade artikeln — från = planeringsdirektören Smith hade Stockholms stads .planeringsmyndigheter varit med i reella förhandlingar om denna plan, och man hade löst den — visserligen med en kompromisslösning men en lösning som båda parter enligt artikeln hade godtagit. Såsom också framgick av referatet från det möte som återgavs i artikeln hade man funnit att miljön och även det hus som planeras var fullt godtagbara. I det läget har staten och riksdagen egentligen inte någon anledning att kritisera planfrågorna. Det är väl dessutom att underkänna de kommunala myndigheternas, kommunalmännens och de berörda tjänstemännens kompetens i Stockholm. Det tycker jag är oriktigt. Sedan kan man fråga sig vad som kommer att hända om reservanternas förslag om avslag går igenom. Tror någon att det innebär att stadsplanen kommer att ändras? Det betvivlar jag starkt. Det blir väl tvärtom så att er bjudandet då går till något privat konsortium som kommer att bygga detta kontorshus på samma plats. I realiteten kommer det väl inte att hända någonting annat än att staten uppskjuter en angelägen kontorsbyggnad på en Oviss framtid. Jag håller nämligen fast vid påståendet att man säkerligen skjuter detta ganska långt fram i tiden. Jag gör det därför att jag vet av erfarenhet hur lång tid som åtgår för stadsplaner och frågor som sammanhänger med dem. Det är ju saker och ting som man inte löser på en eftermiddag, och den nu aktuella planen för kvarteret Garnisonen har diskuterats i många år innan man kom fram till denna lösning. Herr talman!

Herr talman! Detta spörsmål är av sådan art att en gammal lokaliseringshäst på något sätt måste delta i debatten, i all synnerhet som problemet har sina speciella aspekter. Jag behöver inte särskilt erinra om den s.k. Eckerbergska utredningen, nämligen utredningen om utflyttning av statlig verksamhet från Stockholm; den har nämnts tidigare här. Denna utredning uttalade sig i ganska bestämda ordalag för ett program som gick ut på att man i mycket väsentlig grad skulle decentralisera den statliga förvaltningen från huvudstaden, Det har skett i några fall, som dock varit av mindre räckvidd. Den största utflyttningen är väl den som tidigare nämnts, nämligen av statens fabriksverk till Eskilstuna. Denna flyttning har av allt att döma varit från alla utgångspunkter sett framgångsrik. Därmed är dock inte sagt att alla utflyttningar skulle slå lika väl ut, men ingenting talar för att man bör släppa den gamla tanken att en utflyttning från Stockholm av statliga förvaltningsorgan skulle vara av väsentligt värde. Utskottets ärade talesman hävdade här att det inte är så angeläget att flytta ut administrationen; det vore, ansåg han, viktigare att få till stånd en utflyttning av industriell företagsamhet. Den tanken är naturligtvis i och för sig riktig och har tydligen också följts, ty den folkökning som skett i huvudstaden på grund av ökad industriell sysselsättning har varit mycket obetydlig under det senaste årtiondet. I dag har vi nått den situationen att företagare helt spontant, av egen fri vilja och utan några impulser utifrån flyttar sina företag från Stockholm av framför allt två skäl: lokalsvårigheter och brist på arbetsxraft. Lokalsvårigheterna har tagit sig sådana uttryck att det varit omöjligt att genom omeller tillbyggnader skaffa bättre utrymme. Man har därför fått söka sig utanför stadens hank och stör för att skaffa sig plats. Vattenfalls utflyttning till Råcksta, som nämnts i sammanhanget, kan knappast betraktas som ett exempel på statlig utflyttning från Stockholm. Det gäller att komma ut från hela Storstockholm. Annars kvarstår problemen. I utredningen räknades bl.a. även södertäljeområdet till Storstockholm. Det betyder att man för lokalisering utanför Stockholm måste rikta sina blickar be tydligt längre ut än vad som skett när det gäller Vattenfall. Utredningen var av samma uppfattning som utskottet vad gäller kvarteret Garnisonen, nämligen att statens behov av förvaltningslokaler är utomordentligt stort. Det är inte bara stort utan dessutom i mycket hög grad akut. Vid skisserandet av anläggningen i kvarteret Garnisonen har myndigheterna naturligtvis strävat efter att finna en radikal lösning av statsförvaltningens lokalproblem. Intressant i sammanhanget är propån att riksdagens ledamöter skulle inkvarteras i denna byggnad i avvaktan på att ett nytt riksdagshus eller en ombyggnad av det nuvarande skulle komma till stånd. Olika förslag har varit på tapeten, men man har så småningom kommit fram till att de alla var otillräckliga och att någonting alldeles extra måste till i sammanhanget. Då anvisade kungl. byggnadsstyrelsen att erforderligt utrymme skulle upplåtas inom kvarteret Garnisonens nybyggnad. En del av förvaltningskontorets styrelseledamöter har anslutit sig till detta förslag. Andra har biträtt stadens alternativ, vilket dök upp i sista momangen. Staden gick alltså på sitt förslag att riksdagen skulle inkvarteras tillfälligtvis vid Sergels torg. Riksdagens inkvartering i Garnisonen skulle då naturligtvis så till vida tjäna statens intressen att man då skulle kunna påskynda den första etappen av projekteringen av Garnisonen.

Själv kom mer jag att följa den reservation som avser denna fråga. När det sedan gäller att ta ställning till byggnationen i kvarteret Garnisonen, som den andra reservationen behandlar, är problemet för dem som har stött riksdagens överflyttning dit inte så alldeles enkelt. Jag vill dock lägga min röst för byggnation i kvarteret Garnisonen. Emellertid måste jag peka på en synpunkt i detta sammanhang, nämligen att riksdagens inkvartering i Garnisonen inte ger anledning till att hela kvarteret byggs ut i den omfattning som här förutsättes. Det är uppenbart att riksdagen skulle ta i anspråk endast en mindre del av byggnationen. Sålunda skulle man ändå kunna banta förslaget sådant det nu föreligger. Här förs en dispyt om i vilken grad staten kan lägga sig i kommunens planeringsarbete. Vi har, som har påpekats här, ett kommunalt planmonopol, som ju har spelat en väsentlig roll även i diskussionen om riksdagens provisoriska förläggning till Garnisonen eller till Sergels torg. I den diskussionen har det i varje fall för mig varit angeläget att hålla styvt på det kommunala planmonopolet och att staten inte i kraft av sin egen styrka skall sätta sig på kommunerna. Jag håller bestämt på att huvudansvaret för planering, planläggning och projektering i samband med tillkomsten av den stora förvaltningsbyggnaden på Gärdet åvilar den berörda kommunen, det vill säga Stockholms stad. Jag vill gärna dra en parallell i deita sammanhang som härrör från mina egna bygder och min hemstad Borås. För bygden runt om Borås stad har vi sedan ett tiotal år tillbaka en regionplan. Inom ramen för den regionplanen har man bl.a. avsatt utrymme för en ny flygplats. Under hand har det visat sig att detta utrymme var i vissa avseenden otillräckligt och ur andra synpunkter mindre passande. Då framlade Borås stad, som naturligtvis har ett förstahandsintresse av flygplatsens tillkomst, ett nytt förslag att hos regionplaneförbundet få utrymme inom planen för det nya förslaget. Dess genomförande skulle emellertid medföra betydande men på det sättet att ett par stora bostadsområden måste slopas, dels för banornas anläggande och dels med hänsyn till bullermattornas utsträckning. Det är givet att den som skulle ta ståndpunkt beträffande regionplanen ställde sig frågan: Fanns det inte anledning att härvidlig försöka stoppa kommunens initiativ, som dock kunde få så pass väsentliga följder för samhället i dess helhet? För min egen del anser jag alldeles bestämt, att det inte var regionplaneringens sak att därvidlag träda emellan alla följder av det nya fältets anläggning skulle komma att drabba staden som sådan. Staden hade själv ansökt om att få den nya platsen. Det måste vara ett regionalt intresse att flygplatsen kom till stånd, och var staden beredd att bära följderna av flygplatsens anläggning var det också en stadssamhällets, en kommunens sak att ordna det. I mångt och mycket kan väl det betraktelsesättet tillämpas också här. Även för Stockholms stad måste det naturligtvis vara av intresse att frågan kan lösas. Men jag sätter, herr talman, ett mycket stort frågetecken för om det är nödvändigt att ta till den stora projektering som det nu är fråga om — det finns alltjämt problem som inte tagits upp i sammanhanget och som kanske kunde lösas på annat sätt än som nu avses. Frågan är naturligtvis högaktuell — eftersom = projekteringen måste sättas i gång om bygget skall vara färdigt i tid inte minst för riksdagens vidkommande, därest det nu blir så att Garnisonen måste vara ett alternativ för riksdagens placering. Det gör att jag för min del måste fullfölja den linje som jag en gång har beträtt, nämligen att plats för riksdagen måste kunna beredas i den nybyggnad som staten planerar i Garnisonen. Jag ber sålunda, herr talman, att få ge min anslutning till den reservation som talar om att arbetet för en utlokalisering bör fortsätta. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I debatten har flera gånger sagts att man borde haft ett alternativ till bebyggelsen i Garnisonen. Av debatten har också framgått att man tycks hysa tveksamhet huruvida något alternativ verkligen förelåg eller inte. Utskottsmajoriteten är osäker på vad som över huvud taget kommer att hända om riksdagen nu beslutar gå emot bebyggelsen i Garnisonen. Jag tror att farhågorna är överdrivna för att man inte skulle kunna lösa statens lokalfrågor även vid ett avslag på propositionen.

Vad som emellertid ter sig särskilt anmärkningsvärt är att en läsare av såväl propositionen som bankoutskottets utlåtande får det intrycket att här fanns över huvud taget inte något annat än Garnisonen att erbjuda. Som jag ser det är det en allvarlig försummelse att bankoutskottet — eftersom propositionen inte innehöll någonting därom — inte genom föredragningar gjort sig närmare underkunnigt om de alternativa möjligheter som redan i dag finns.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av herr Lidgards sista anförande. Herr Lidgard åberopade sin egen tid i Stockholms stads byggnadsnämnd när han ville påvisa att staten var en hård förhandlare. Jag är inte lika säker som herr Lidgard när det gäller den saken. Om jag känner landets kommunalmän rätt — jag tror inte de är annorlunda i Stockholm än i andra delar av landet — släpper de inte utan tvingande skäl ett projekt av denna storleksordning. Det har i denna fråga varit mycket ingående och komplicerade förhandlingar som det alltid är när det gäller stadsplanefrågor och det har varit reella förhandlingar.

Herr talman! Propositionen kan betraktas som en följdproposition till det beslut beträffande den tekniska utbildningen som riksdagen fattade 1965. Trots detta har det väckts ett antal motioner. Vi från högerhåll har därvid tagit upp över huvud taget hela problemkomplexet kring den tekniska enheten i Linköping. Vi har varit tveksamma inför starttillfället, huruvida det skulle vara möjligt att organisera utbildningen på ett ändamålsenligt sätt så snabbt att utbildningen kan starta redan hösten 1969. En rad olika omständigheter har pekat i negativ riktning. När vi ändå sett oss nödsakade godta förslaget har det varit mot bakgrunden av vart de studerande i annat fall skulle ta vägen, vad alternativet hade blivit. Såvitt vi har kunnat förstå hade det blivit en motsvarande belastning på de fria fakul teterna, som redan nu är i vissa avseenden överfyllda. Vi har därför velat acceptera tidpunkten. Däremot finns det vissa allvarliga erinringar att rikta mot departementschefens förslag i dess nuvarande form. Den viktigaste frågan i detta sammanhang är lärartätheten när det gäller de högre tjänsterna. Vi har erinrat om detta i motionen. De tekniska högskolorna har f. n. en lärartäthet av högre tjänster med 1 på 9 teknologer. När organisationskommittén lade fram sitt förslag, som givetvis skulle se annorlunda ut än övriga tekniska högskolors organisation, föreslogs en lärartäthet med 1 på 15 teknologer. Detta förslag stötte på en relativt stark kritik från en rad olika remissorgan, som får anses väl insatta i dessa förhållanden, exempelvis universitetskanslersämbetet, tekniska forskningsråden och Teknologföreningen. 1 propositionen har denna täthet ytterligare tunnats ut. Förslaget innebär nu en högre tjänst på 23 teknologer, och då är inte de 40 tekniska magisterstuderandena medräknade. Detta har föranlett Svenska teknologföreningen att inge en skrivelse som kanske får sägas vara en av de hårdaste och fränaste skrivelser som i varje fall jag varit med om att ta emot. Man understryker där med skärpa att den tekniska utbildning som kommer att ges i Linköping icke kommer att stå i paritet med den som ges vid övriga tekniska högskolor. Vad allvarligare är: man har därjämte sagt att man i den internationella klassificeringen av de tekniska utbildningsanstalterna i Sverige ansåg sig icke kunna rangera linköpingshögskolan i nivå med de övriga. Jag tycker personligen att man tagit i litet för hårt. Det ligger dock utomordentligt mycket i kritiken. Vi har framfört den i princip i vår motion men har inte ansett oss vilja gå så långt, ty vi har förutsatt att sista ordet ännu inte är sagt beträffande det undervisningsorganisatoriska systemet i Linköping. När utskottet behandlade denna fråga tog man betydande hänsyn till den motion som vi har väckt. Vi har därför också ansett oss kunna utan en klar reservation godtaga utskottets skrivning. Utskottet vill icke nu med ett principbeslut binda statsmakterna för inrättande av ytterligare tjänster. Utskottet framhåller att man i Linköping i större omfattning än vid övriga tekniska högskolor skall använda speciallärare från näringslivet. Utskottet förutsätter vidare att man vid statbehandlingen i höst skall ta ' hänsyn till att det gäller att bygga upp en organisation som får Linköpings tekniska högskola att fungera. När det gäller vår motion beträffande de högre tjänsterna förutsätter utskottet att Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet riktad på de förhållanden som nämnts i motionen. Utskottet anför att detta bör av riksdagen ges till känna för Kungl. Maj:t. Vi har inte velat söka strid i denna fråga. Vi förutsätter att den utomordentligt starka skrivning som utskottet gjort föranleder Kungl. Maj:t att vid höstens budgetarbete ta hänsyn till de här synpunkterna och den framförda ytterst allvarliga kritiken så att vi i nästa års statsverksproposition får kompletterande förslag. Såvitt jag förstår vore det högst olyckligt för den tekniska utbildningen i landet om den uppfattning som Teknologföreningen här fört till torgs skulle få stå kvar. Den kommer att stå kvar — både inom landet och i utlandet — om inte statsrådet får möjlighet att tillgodose dessa utomordentligt starkt motiverade synpunkter. I detta sammanhang har också en eventuell översyn av civilingenjörsutbildningen i landet diskuterats. En sådan översyn har i proposition aviserats av statsrådet. Jag hälsar en utredning om denna fråga med stor tillfredsställelse. Men jag skulle vilja ha denna översyn utökad. Översynen bör enligt min uppfattning inte bara omfatta grundutbildningen utan civilingenjörsutbild ningen över huvud taget, således även den specialisering som sker. Inom näringslivet har man allmänt den uppfattningen att den tekniska utbildningen skulle kunna vara mera generell än den för närvarande är. Med adress till statsrådet vill jag tilägga att man vid utredningens tillsättande inte bör förfara på samma sätt som skedde vid utredningen av samverkan mellan universitet, högskolor och näringsliv i fråga om forskningen. Då tillsatte man en utredning som uteslutande bestod av universitetsfolk. även om utredare från universiteten gör stora ansträngningar för att samråda med näringslivet tror jag ändå att näringslivet känner ett helt annat ansvar om man också får deltaga i själva utredningen. Detta bör beaktas när utredningen beträffande civilingenjörsutbildningen skall tillsättas. Vidare, herr talman, vill jag säga några ord beträffande den tekniska högskolan i Lund. Som ett tillägg i propositionen har de organisatoriska frågorna för tekniska högskolan i Lund och universitetet tagits upp. Där har rått delade meningar. Organisationskommitténs majoritet har föreslagit att tekniska högskolan i Lund — liksom Öövriga tekniska högskolor — skall organiseras som en självständig enhet. Fyra reservanter har ansett att man borde knyta den till Lunds universitet. Statsrådet har också slagit in på denna väg. Jag vill här nämna att bl.a. Industriförbundet och en rad andra organisationer ansett att man borde låta tekniska högskolan i Lund vara en egen enhet. Vi har anslutit oss till organisationskommitténs förslag därför att vi inte velat godta en sådan här lösning helt separat. Jag vill betona att vi i reservationen använde ordet »nu». Vi vill inte nu göra någon ändring. Vi menar att de här frågorna skall ses i ett större sammanhang, dvs. hur relationerna mellan tekniska högskolor och universitet över huvud taget skall gestaltas. Det förekommer ett utomordentligt gott samarbete dels mellan de olika tekniska högskolorna, dels mellan de tekniska högskolorna och näringslivet. Detta samarbete är betydligt mera omfattande mellan de tekniska högskolorna och näringslivet än det är mellan universiteten i övrigt och svenskt näringsliv. Denna praktiska synpunkt anser vi väga tyngre än det att administrativt samordna de lokala enheterna. Det pågår för övrigt redan nu en intim samverkan rent administrativt mellan universitetet och den tekniska högskolan i Lund, och det är inte avsikten att denna samverkan skall avbrytas. Det är tvärtom utomordentligt lämpligt att serviceorganen görs gemensamma. Det är dock inte lämpligt att genomföra en förändring i status för tekniska högskolan i Lund så länge de andra tekniska högskolorna får behålla sin status. Internationellt arbetar de tekniska högskolorna som fristående enheter. Det fordras mycket starka skäl för att vi i Sverige skall införa en annan organisationsmodell, med hänsyn just till det betydande internationella samarbete som förekommer inom detta område. Herr talman! Med anledning av vad jag nu har sagt ber jag att få yrka bifall till reservationen 1, som är fogad till statsutskottets utlåtande nr 119.

Herr talman! Som redan nämnts var den grundläggande principen när riksdagen antog 1964 års universitetsreform att man skulle skapa större forskningsenheter och en ökad samverkan såväl mellan olika institutioner som mellan skilda fakulteter. Den proposition som nu föreligger följer de principer som 1964 års universitetsreform innebar. Beträffande den tekniska och medicinska utbildningen och forskningen i Linköping råder det full enighet inom utskottet. Det har visserligen väckts motioner, som har diskuterats i utskottet. Motionärerna har, såsom framgått av tidigare yttranden här, dock ansett att utskottets skrivning är sådan att den kan accepteras. Jag vill endast ytterligare understryka vad utskottet anför, nämligen att detta förslag endast markerar ett steg mot en helt utbyggd organisation och att man därför, vilket också herr Wallmark nämnde, inte nu genom principbeslut bör inrätta nya tjänster utöver vad som föreslagits i propositionen. På en enda punkt föreligger en motiverad reservation, och det gäller den högre undervisningen och forskningen i Lund. Utskottet har givit stort utrymme åt frågan om universiteten och den tekniska högskolan i Lund. I sammandrag anför utskottet att »utvecklingen inom samhälle och forskning kommer att i mycket hög grad öka teknikernas intresse för samhällets problem och omvänt öka samhällsforskarnas intresse för teknikens och naturvetenskapens områden». Utskottet anför vidare: »Samtidigt kan klart skönjas tendensen att de olikheter som tidigare funnits mellan de tekniska högskolorna och universiteten allt snabbare minskar.» Gränsen mellan grundforskning och tillämpad eller målbunden forskning är inte längre så markant som tidigare. En annan fråga är om man administrativt skall sammanföra dessa institutioner. Man kan naturligtvis säga att det inte är nödvändigt att på detta område ha ett fast samarbete. Men utskottsmajoriteten menar ändå att en gemensam förvaltning har sin betydelse. En sådan innebär ökade kontakter och den innebär också ett bättre samarbete, ett samarbete och ett samgående som man i vissa avseenden redan har. Vi har därvidlag pekat just på Lund. Inom utskottet anser vi sålunda att allt talar för att det är en fördel att ha ett samarbete och ett samgående mellan universitetet och tekniska högskolan i Lund.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

Herr talman! Jag har litet svårt att förstå reservanternas argument att kontakten med näringslivet och de övriga tekniska högskolorna skulle vara beroende av att tekniska högskolan i Lund organiseras fristående från universitetet. Är det inte så, att kontakter etableras huvudsakligast på institutionsplanet? Sammanför man nu utbildningsanstalterna till en läroanstalt medför ju inte detta några ändringar just på denna nivå. Dessa kontakter kommer enligt vad jag förstår att kunna upprätthållas och ytterligare intensifieras även vid ett samgående. Samma behov av kontakter har väl för övrigt också t.ex. de medicinska fakulteterna och även, i allt högre grad, övriga fakulteter, och dessa har mig veterligt inte rest några krav på särställning. Ända sedan tekniska högskolan i Lund började sin verksamhet har på ett informellt sätt ett mycket nära samarbete med universitetet förekommit, såväl i fråga om utbildningsoch forskningsverksamhet som i fråga om förvaltningsangelägenheter. Detta erinrade ju herr Wallmark nyss om.

Man har i sitt förslag också räknat med samgående när det gäller kassa och redovisning. Då är det för mig ganska svårt att förstå varför man inte kan ta steget fullt ut i en fullständig administrativ integrering. Herr talman! Jag tror inte att detta problem behöver vara så komplicerat för Lunds del. När den nuvarande universitetsorganisationen trädde i kraft, den 1 juli 1964, innefattade den även en organisatorisk samordning av olika lärosäten. I enlighet härmed införlivades bl.a. tandläkarhögskolan i Malmö med Lunds universitet. Detta fick den formen att högskolan ombildades till en odontologisk fakultet vid universitetet. Enligt beslut av Lunds universitets konsistorium använder denna fakultet utåt, jämsides med fakultetsbenämningen, den gamla beteckningen tandläkarhögskolan i Malmö. Detta samgående har enligt vad jag förstår fungerat mycket bra, Allt talar för ait detsamma blir fallet vid en genomförd integrering av tekniska högskolan i Lund och universitetet. För att poängtera pariteten med övriga tekniska högskolor i landet — vilket herr Wallmark är noga med — kan tekniska högskolan i Lund lämpligen behålla benämningen »högskola» vid sidan av »teknisk fakultet vid Lunds universitet». Det är väl närmast en terminologisk fråga.

Herr talman! Jag vill närmast instämma med herr Blomquist, men jag vill till hans anförande foga några synpunkter. Propositionens förslag om integration mellan Lunds universitet och tekniska högskolan innefattar enligt min mening betydande organisatoriska fördelar. Så var det även tänkt från början av initiativtagarna, bland vilka ingick Skånes handelskammare. Herr Wallmarks påstående att tekniska högskolorna har ett intimare samarbete med näringslivet än universiteten är, såvitt jag kan förstå, en sanning med modifikation i varje fall för Lunds universitets vidkommande. Själv är jag jämte flera andra industrirepresentanter ledamot i ett fakultetsråd för ekonomutbildning. Regelbundna kontaktkonferenser mellan näringslivet och universitetet — jämväl inkluderande tekniska högskolan — anordnas vartannat år. Intima kontakter äger också rum på institutionsplanet mellan näringslivet, universitetet och högskolan. Inte minst Kemicentrum, som är gemensamt för både universitetet och högskolan, är ett exempel härpå. Herr talman! Jag kommer i denna del att rösta med utskottet.
Herr talman! Jag skall inte ytterligare kommentera reservationen — den har ju blivit utförligt kommenterad här i kammaren. Jag begärde ordet för att säga något om det stora problemet när det gäller Linköping i första hand med anledning av herr Wallmarks inlägg och med hänsyn till de inlägg som i den offentliga debatten har förekommit av en generaldirektör, Svenska Teknologföreningen, i TV och andra. Låt mig först konstatera att tekniska högskolan i Linköping är en ny högskola med en alldeles speciell profil. Den byggs nämligen upp med från början inlagd televisionsutbildning i programmet. Det skapas en omfattande televisionsverksamhet i Linköping. Lokalerna dimensioneras för detta och hela uppläggningen får i hög grad sin karaktär därav. Redan av detta borde framgå att man inte — som herr Wallmark, Svenska Teknologföreningen och andra — kan göra dessa kvalitetsjämförelser med utgångspunkt från mekaniska jämförelser om antalet professorer i förhållande till totalantalet studerande. Därtill kommer att den stora organisation av lärare i Övrigt som skall finnas i Linköping ännu inte i något avseende är behandlad. Vi kommer att få ett stort antal speciallärare, biträdande lärare av olika slag, lektorer och assistenter. Jag är övertygad om att när lärarstaben i Linköping blir fulltalig kommer den att kunna ge eleverna där en fullvärdig utbildning. Jag betecknar det som en utomordentligt stor överdrift när en ansvarig organisation på detta stadium tillåter sig att säga, att denna högskola kommer att ge en mindervärdig utbildning. Det vittnar inte om den organisationens goda omdöme. Det hör till saken — för att förstå organisationens uppträdande i denna fråga — att organisationen aldrig har velat ha Linköpings tekniska högskola. Redan när frågan var föremål för behandling på ett preliminärt stadium avrådde man från inrättandet av en teknisk högskola i Linköping. Däri ser jag en av motiveringarna till att organisationen nu så energiskt kommer tillbaka. När nu frågan om lärartätheten ändå kommit upp skall för det första sägas, att den topplärarstab som nu presenteras, är den lärarstab som under alla förhållanden behövs. Det är alldeles självklart att den lärarstaben med åren kommer att utvidgas. Vi har ju under årens lopp sett hur professorsstaben vid tekniska högskolorna i Stockholm och Göteborg successivt har utökats med ytterligare specialprofessorer. Förhållandet kommer givetvis att bli detsamma i Linköping. Det är alltså av den anledningen orimligt att göra jämförelser. För det andra är det orimligt att göra jämförelsen generellt. Går man in på de olika enheterna, avdelningarna, och jämför finner man att skillnaderna blir väsentligt mindre än vid överslagsberäkningar. Det är nödvändigt att jämföra de olika avdelningarna av det skälet att de har olika professorstäthet. Låt mig som exempel på hur orimliga de av organisationen gjorda jämförelserna är endast nämna, att det sista året, som lärarstaben är dimensionerad för, kommer första omgången elever upp i sista årskursen. Elevtätheten i denna sista årskurs i Linköping kommer att vara ungefär sju elever på en lärare — alltså lägre än den som gäller vid de nuvarande tekniska högskolorna. Jag har kraftigt velat stryka under detta för att från början göra klart för alla som engagerar sig i denna fråga att Linköpings tekniska högskola inte i något avseende blir en mindervärdig högskola. Den kommer tvärtom att i alla avseenden bli en högklassig sådan. Till slut vill jag rikta ett par ord till herr Nyman med anledning av vad han yttrade om den medicinska tekniken. Det är riktigt att den medicinska tekniken är en alldeles speciell företeelse i Linköping — detta som en följd av att vi där ville satsa på gränsområdet mellan teknik och medicin. Men, herr Nyman, man kan inte döma och bedöma satsningen på den medicinsktekniska verksamheten enbart utifrån förhållandet, att vi föreslagit två professurer för den medicinsk-tekniska institutionen, där utredningen hade föreslagit fyra. För det första är hela inriktningen — och det erkända herr Nyman — av den tekniska enheten upplagd så att man i institutioner och centra koncentrerar sig på de problem som man brottas med på detta område. Jag behöver bara nämna centrum för systemteknik. För det andra — och det är minst lika viktigt — har det klart sagts ifrån i propositionen att verksamheten hos forskarna på medicinarsidan skall inriktas mot det här fältet. Särskild hänsyn kommer att tagas härtill vid tillsättandet av professurerna på detta område. Dessutom är flera av tjänsterna på medicinarsidan speciellt inrättade med hänsyn till inriktningen på de medicinsk-tekniska problemen. Jag behöver bara nämna, att man vid medicinska högskolan i Linköping får en professur i anestesiologi, vilket man inte har t.ex. i Göteborg. Man får också den första tjänsten i sitt slag i radiofysik med särskild inriktning på medicinsk röntgenteknik. Med dessa ord tror jag mig ha kunnat lugna herr Nyman — jag hoppas det i varje fall — att inriktningen på medicinsk teknik ingalunda har tappats bort sedan herr Nyman förra gången var skeptisk mot inrättandet av Linköpings tekniska högskola.

Herr talman! Jag vill bara i korthet rikta ett par ord till mina skånska vänner, som inte tyckte om reservationen. Jag kan hysa förståelse för att herrarna vill ansluta sig till vad ledningen för universitetet i Lund tycker. Får jag bara hänvisa till vad organisationskommittén, som är refererad på sidan 21 i propositionen, har sagt, tyckt och tänkt i denna fråga. Vi får väl anta att kommittén trängt in ordentligt i problemen. Beträffande vad herr Gösta Jacobsson säger om samarbetet mellan näringsliv å den ena sidan och universitet och högskolor å den andra sidan vill jag anföra, att jag inte trodde det rådde någon som helst tvekan om att det i huvudsak är de tekniska högskolorna som står för detta samarbete. Det trodde jag var så klarlagt i en lång rad utredningar att vi inte behövde diskutera det. Sedan vill jag göra ett par kommentarer till statsrådet Mobergs anförande. Statsrådet var litet irriterad över att det fanns en rad organisationer och personer, som har varit kritiska mot uppläggningen i Linköping. Statsrådet nämnde själv en generaldirektör — nu vill jag säga att det inte är precis vilken generaldirektör som helst, utan den generaldirektör som varit ordförande i den kommitté som har utrett frågorna om Linköping — som själv har framträtt såsom en av de stora kritikerna.

Trots detta — det kan ju inte ha varit främmande för universitetskanslersämbetet — har man ansett det vara en för låg lärartäthet. Detta har emellertid den föredragande gått ifrån. Statsrådet Moberg har inte ens godtagit organisationskommitténs förslag utan föreslår i motsats till den, som föreslog 38 högre tjänster, 25. Jag står inte i denna talarstol för att försvara Svenska Teknologföreningen för dess yttrande. Det får den svara för själv. Jag har endast citerat det som ett exempel på hur — i varje fall såsom jag bedömer det — en omdömesgill organisation har uppfattat detta förslag. Jag vågar försäkra att föreningen verkligen har trängt in i linköpingsfrågorna, eftersom den har följt dem från början till slut. När statsrådet i propositionen föreslår att det skall inrättas sammanlagt 25 professurer under perioden från 1969 73 avses hela uppbyggnadsperioden. Ingen har lyckats dra någon annan slutsats än att det blir en lärartäthet, såsom jag nämnde, av 1 på 23. Det är alltså ganska långt från den siffra som organisationskommittén föreslagit såsom minimum och varom dess ordförande nu säger, att förbigås det förslaget kan inte undervisningen fungera på ett tillfredsställande sätt. Vi har emellertid — jag vill här betona vad herr Mårtensson sade — i utskottet enats om en skrivning, som är en beställningsskrivning. Vi har inte velat ta strid i denna fråga, när vi har blivit överens om en skrivning som innebär att statsrådet i budgetarbetet måste åstadkomma en helt annan lärartäthet. Det är alltså inte fråga om några mekaniska jämförelser utan om faktiska och praktiska jämförelser. Jag har över huvud taget inte be rört att Teknologföreningen föreslog att Linköpingshögskolan inte alls skulle inrättas. Det ligger i och för sig mycket i föreningens synpunkter utbildningsekonomiskt sett, men vi har inte tagit upp den frågan utan står fast vid 1965 års beslut om att Linköpings tekniska högskola skall inrättas. När statsrådet talar om att det under årens lopp kommer att bli en ökad täthet i fråga om de högre tjänsterna är det någonting som framförs vid sidan av vad som står i statsverkspropositionen; där finns inte någonting som pekar i den riktningen. Jag har velat säga detta för att ingen skall tro att någon av oss velat deklarera den uppfattning beräffande Linköping, som Teknologföreningen har givit uttryck åt på i och för sig goda grunder. Vi har inom utskottet enats om skrivningen. Jag förutsätter, statsrådet Moberg, att vi i statsverkspropositionen i januari nästa år får se ett resultat av den tillkännagivandeskrivning som utskottet har gjort.

Herr talman! Låt mig till herr Wallmark säga, att det är självklart att alla generaldirektörer som ser sina petitaframställningar nedskurna är ledsna och irriterade för den sakens skull. Det fäste jag mig inte så mycket vid, utan vad jag fäste mig vid — jag upprepar det — var att en intresseorganisation som anser sig företräda fältet redan innan verksamheten har kommit i gång anser sig kunna döma ut densamma. Det var den saken jag fann anmärkningsvärd. Till herr Nyman vill jag säga, att institutionen för medicinsk teknik redan från starten kommer att bli större än någon annan medicinsk-teknisk institution i detta land. Vi har för närvarande två sådana institutioner vid våra universitet, som leds av en toppforskare. Denna nya institution får från början två. Jag kan försäkra herr Nyman att när den institutionen visar handlingskraft och vad den förmår kommer den undan för undan att byggas ut och pengar att ställas till dess förfogande. att ersättningsfastighet skulle anses jämförlig med den avyttrade fastigheten även om fastigheterna icke vore av samma beskattningsnatur, i den mån de icke kunde anses besvarade genom vad utskottet i betänkandet anfört.